Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. När man lyssnar på Socialdemokraterna får man intrycket att de har vikt gubbe, ni vet en sådan där gubbe som man gjorde när man var liten. Någon ritade en bit och vek den. Sedan ritade någon nästa bit och fortsatte att vika. Lite så är det här svaret. Först säger statsrådet att man förväntar sig att alla företag sköter sig, oavsett om de är svenska eller för den delen kinesiska och oavsett var i världen de agerar. Men när jag fortsätter lyssna på statsrådets anförande, när man har vikt vidare, får jag höra att det behövs åtgärder för att företag ska sköta sig. Alltså kan man inte anta att de sköter sig från början. Då hade inte de åtgärder som sedan raddades upp behövts i första taget. Sedan fortsätter gubbvikandet, och så säger statsrådet att vi har framfört vår syn. Det är det vanliga snacket om att vi har skickat arga brev. Men i nästa vikning av vikgubben konstateras att utrymmet för demokrati fortsätter att minska. Då verkar det inte som att de arga breven och de tillfällen då vi framfört vår syn har fungerat särskilt väl. Det är klart att Sverige ska säga vad vi står för. Det är klart att vi ska driva på i EU. Alla de saker som statsrådet säger är bra saker. Men det är uppenbart så att det inte räcker. Det hör man när det sägs i interpellationssvaret att utrymmet för demokrati minskar. Gubben fortsätter att vikas. Efter att man har sagt att företag ska sköta sig konstateras det att regeringen visst har velat genomföra åtgärder och också faktiskt gjort det. Det har genomförts en del åtgärder på EU-nivå, och det är positivt att Sverige har medverkat till detta. Men samtidigt kan man se - det hör man också i anförandet - att just Kina använder sig av den här typen av produkter för att förtrycka människor. Det sker såklart inte bara i Hongkong utan i hela Kina. Hongkong är ett tydligt exempel, Xinjiang ett annat. Detta blir alltså lite märkligt. Det är ett anförande och ett interpellationssvar som minst sagt är motsägelsefullt. Det säger emot sig självt inom sig självt. Det är klart att det från svensk sida inte finns någon som är negativ till att vi ska lita på företag. Det finns ingen från svensk sida som är negativ till att vi ska säga vad Sverige står för och att vi ska framföra vår syn. Det finns ingen från svensk sida som är negativ till att ha tuffa kontroller av farliga produkter. Men förtrycket fortsätter ju. Människor är förtryckta i dag. Det finns stora arbetsläger, koncentrationsläger, i Xinjiang där det pågår slavarbete. I Hongkong stängs tidningar och demokratiaktivister hotas, hålls borta, fängslas och försvinner på löpande band. Utanför Taiwan mullrar de kinesiska krigstrummorna. Kinas agerande fortsätter ju, trots de här sakerna. Min fråga är hur statsrådet och regeringen ser på att alla de här problemen fortsätter och hur Sverige kommer att agera. Vad kan vi göra? Vad ämnar statsrådet göra för att agera ännu kraftfullare framöver och faktiskt få till stånd en förändring på riktigt? Om de åtgärder som statsrådet redogör för inte fungerar och om det skulle visa sig att Kina fortsätter sitt förtryck av människor i omvärlden, hur kommer Sverige då att agera för att öka pressen på Kina och få till stånd en förändring på riktigt?

Fru talman! Jag tackar återigen statsrådet för hennes svar. Det är märkligt - en sak som jag sa väldigt tydligt i mitt förra anförande var att jag är glad för de åtgärder som redovisades i statsrådets interpellationssvar. Jag tycker att det är positivt att Sverige gör de här sakerna. Min fråga var: Om de inte fungerar, vad kommer Sverige då att göra ytterligare för att sätta press på diktaturen i Kina? Om det inte fungerar att skicka fler arga brev vecka efter vecka, om det inte fungerar att gång på gång införa olika former av sanktioner som kanske inte träffar rätt, vad kommer regeringen att göra då för att ytterligare sätta press på Kina att avsluta de olika former av förtryck som den kinesiska diktaturen står för? Jag tycker att det är positivt att regeringen genomför saker. Jag tycker även att det är positivt att EU genomför saker. Det vet också statsrådet. Vi har haft den här debatten flera gånger tidigare. De svenska företagen pratade statsrådet om i sitt senaste anförande, men i interpellationssvaret pratade hon faktiskt om företag generellt. Då nämndes inte svenska företag, utan det talades om företag i Sverige och världen. Det innebär alla företag. Vikgubbeanalogin handlade om att en sådan här gubbe förändras för varje vikning. Det var precis det som hände här. Å ena sidan säger statsrådet att vi skickar många arga brev. Å andra sidan säger statsrådet att det inte funkar och att utrymmet för demokrati fortsätter att minska. Å ena sidan säger statsrådet: Vi förväntar oss att företag ska sköta sig. Å andra sidan säger statsrådet: Vi inför tuffare regler. Så fortsätter det. Interpellationssvaret motsäger sig självt på punkt efter punkt. Tyvärr tycker jag mig se att Sveriges politik inte fungerar, även om den kläs i vackra ord och kan låta tuff. Förtrycket i Kina fortsätter. Men i verktygslådan har vi kvar verktyg som vi inte använder. Sverige bojkottar inte OS, som pågår just nu. Vi har inte infört tuffa sanktioner mot ett brett spektrum av ledare, byråkrater och andra som är ansvariga för det som händer i Kina. Det skulle man kunna göra på ett sätt som verkligen gör ont och sätter press. Vi har inte gjort som till exempel Taiwan och infört förbud mot kinesiska investeringar i Sverige inom strategiska områden. Det skulle kunna handla om infrastruktur, elförsörjning och andra viktiga strategiska områden. Vi har inte heller stöttat vårt baltiska grannland Litauen tillräckligt när de har tagit ställning mot Kina. Sveriges Kinapolitik är uppenbart inte tillräckligt kraftfull, och det är tråkigt när länder som Danmark, Kanada, Storbritannien, Australien, USA, Litauen och Japan väljer att bojkotta OS medan Sverige står utanför och säger "Nej, vi har skickat våra arga brev". Vi väntar passivt på att något ska hända, men inget händer ju. Då måste vi agera tuffare och inte sälla oss till de länder som väljer att inte agera. Låt mig understryka att jag stöder en stor del av det arbete som regeringen gjort. Man har bara inte gjort tillräckligt. Min fråga kvarstår därför: Vad kommer regeringen och statsrådet att göra utöver det man redan gjort och gör om förtrycket i Kina kvarstår och fortsätter att förvärras dag för dag?

Fru talman! Jag sa att regeringen har skickat arga brev. Jag hoppas att breven är ganska arga och upprörda, för de brott som Kina begår är otroligt allvarliga. Jag konstaterar inte att jag är emot detta, vilket statsrådet får det att låta som, utan jag konstaterar att det inte verkar räcka. Min fråga är därför vad regeringen ska göra mer. Statsrådet sa i ett tidigare inlägg att jag har dissat det regeringen gjort. Det har jag inte gjort. Jag tycker att det är bra, och det har jag sagt i varje inlägg. Men jag undrar vad regeringen ska göra mer om det visar sig att det inte räcker. Jag sa inte heller att Sverige inte har stöttat Litauen. Jag sa att vi inte har stöttat Litauen tillräckligt. Men det tog statsrådet som intäkt för att få ljuga om vad jag har sagt här i talarstolen. Det är klart att vi har stöttat Litauen, för det är vår förbannade plikt! Men vi måste göra mer, och vi kan göra mer genom att ansluta oss till och vara pådrivande i den våg av länder i världen som nu har en tuffare politik mot Kina. Det handlar om sanktioner mot enskilda personer och förbud mot olika former av investeringar, det vill säga åtgärder som faktiskt känns. Jag är och förblir en stark supporter av denna regerings och alla andra regeringars arbete för att införa fler av de åtgärder statsrådet för fram. Men jag är inte en supporter av att regeringen frågar demokratirörelsen vad mer man kan göra men inte kan svara på min fråga här i riksdagen: Vad ska regeringen göra mer?